Herr talman! På en punkt håller jag oreserverat med socialministern, och det är när han säger att det bästa inte får bli det godas fiende. Men sedan har jag en hel del invändningar mot det resonemang som statsrådet för. Här säger statsrådet, om jag fattade honom rätt, att man kan satsa mera och vinna mera med riktade åtgärder i detta speciella fall. Jag har i all blygsamhet försökt räkna upp några argument för att vi borde ändra gränsdragningen mellan generella och riktade åtgärder när det gäller just pensionerna. En utredning som kallas pensionsåldersutredningen pågår. Nu säger statsrådet att vi vinner mest genom dessa riktade åtgärder. Innebär det ett föregripande av utredningens arbete? Och för övrigt, när kan man vänta att den utredningen blir klar? Det är en fråga som jag ställt tidigare och som jag inte fått något svar på. Vi är medvetna om att andra lagutskottet 1969 ansåg att denna fråga knappast borde behöva någon utredning. Bara man hade ekonomiska resurser gick det att sänka pensionsåldern. Det var kontentan av lagutskottets åsikt den gången. Men nu frågar jag statsrådet: Vilka premisser måste enligt statsrådet föreligga för att vi skulle kunna tänka oss en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år? Statsrådet anförde här att det i LO—SAF-avtalet nu finns en punkt om tilläggspension från 65 års ålder. Får detta fullt genomslag, vilket jag inte vet något om i dag, så innebär det att vi har en rätt liten sektor av yrkesarbetande människor kvar i detta samhälle, som fortfarande måste dras med pensionsåldern 67 år. Är den sektorn då för liten att ta hänsyn till eller kan den vara ett motiv för en generell reform? Det är den fråga som jag skulle vilja ställa i sammanhanget. Sedan säger statsrådet att lättnaderna i förtidspensioneringen i och för sig har inneburit en kraftig sänkning av pensionsåldern. I så fall skulle man kunna säga att all förtidspensionering inverkar på den generella pensionsåldern. Men tror verkligen statsrådet att de 65-åringar som har fått avslag på sin ansökan om förtidspension anser att lättnaderna har inneburit någon kraftig sänkning av pensionsåldern? Det måste för dem te sig ganska underligt när de har vetskap om att hälften av Sveriges yrkesarbetande i dag har en garanterad pension vid 65 år medan de själva måste ansöka om pension och får denna ansökan avslagen. Jag tycker att detta i och för sig är ett ganska starkt argument för en generell pensionsreform. Till sist vill jag ta upp en sak som jag anser har stor betydelse i detta sammanhang; det är tyvärr inte så ofta som statsrådet och jag får tillfälle att diskutera, så det kan vara intressant att höra statsrådets åsikt om den.

Jag undrar egentligen vad LO tänker på som gått in för ett avtal som är så grymt mot alla dem som nu pensioneras vid 67 års ålder — men det är en annan sak.

Jag är övertygad om att många pensionärer — jag föreställer mig att jag själv skulle reagera så i den situationen — när de uppnår pensionsåldern tycker att det är väldigt skönt första veckan, andra veckan och kanske någon månad, men sedan vet vi att de längtar tillbaka till någon form av yrkesverksamhet. Kan de då räkna med åtgärder från samhället för att hjälpa dem att få något lättare jobb, något deltidsarbete, som är lämpligt för pensionärer? Jag är medveten om att det i vårt samhälle, där vi har drivit koncentration och stordrift rätt långt, blir allt svårare att skapa sådana jobb, men det skulle vara intressant att höra om statsrådet har några synpunkter på det problemet.

Herr talman! Statsrådet Aspling citerade vad någon tidning hade skrivit om att denna reform skulle vara en pappersreform. Låt mig därför genast säga att jag inte delar den uppfattningen. Jag har tvärtom i mitt tidigare anförande framhållit att reformen var angelägen. För de människor som dels av arbetsmarknadsmässiga, dels ibland av medicinska orsaker inte kunnat fortsätta sitt arbete har det betytt väldigt mycket att de har fått denna möjlighet till tidigare pension. Reformen har alltså spelat och spelar fortfarande en mycket stor roll. Jag vill gärna stryka under det. Vi är ju alla medvetna om att det finns svårigheter för närvarande för många arbetstagare i de här åldersgrupperna. De kan inte fortsätta sitt arbete, det blir förändringar på arbetsmarknaden osv. Också ur den synpunkten är det betydelsefullt att denna möjlighet har funnits och finns i fortsättningen. Statsrådet nämnde här att 96--97 procent av de ansökningar som kommer in beviljas. Detta skulle betyda att det är en mycket liten del som får avslag. I vissa fall kan det ju finnas ett motiv för att en ansökan avslås, men vad som i det här sammanhanget väckt uppseende och diskussion är just de fall som har relaterats här, där försäkringsdomstolen sagt nej mot en tillstyrkan av försäkringskassan. Jag fattar statsrådets förtydligande svar så, att det inom den nuvarande lagstiftningens ram och med de tillämpningar av den som här har preciserats skulle finnas möjligheter att undvika sådana fall som just nu särskilt har varit föremål för diskussion. Jag tror att det är av vikt att vi har fått dessa preciseringar i statsrådets svar. Han säger ju också att riksförsäkringsverket är angeläget om att man skall ha så enhetliga tillämpningsbestämmelser som möjligt för att få en likartad behandling av de ansökningar som kommer in. Frågan om en sänkning av pensionsåldern har även kommit in i den här diskussionen genom den interpellation som herr Carlsson i Vikmanshyttan har framställt. Jag skulle i anslutning till den bara helt kort vilja säga, att jag också är av den uppfattningen att vi kommer fram till en allmän sänkning av pensionsåldern. Vi avvaktar med intresse vad pensionsålderskommittén, som inom en snar framtid skall lägga fram sitt förslag, kommer att föreslå.

Det skulle också betyda att människor fick möjligheter att själva bedöma sin arbetssituation. En del kanske vill arbeta något längre, en del kanske vill gå i pension tidigare. Som jag har fattat direktiven till pensionsålderskommittén har den också att pröva den möjligheten. Jag ber ännu en gång att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Jag konstaterar i likhet med herr Fredriksson och herr Jonsson i Mora att statsrådets andra inlägg och exemplifiering tillsammans med interpellationssvaret är förtydligande och visar att arbetsmarknadsskäl kan vara avgörande i ärenden om förtidspension. När statsrådet påstår att bestämmelserna har slagit igenom och att man kan bevisa det genom stora årliga utbetalningar, utgiftsstegringar på den sidan och ökningar av antalet fall är jag däremot inte överens med honom. Hans andra inlägg tillsammans med interpellationssvaret tyder på att fel har begåtts av försäkringsdomstolen. Det finns exempel på detta, och jag har uppgifter om det med mig, men det är väl ingenting att göra åt. Årliga ökningar är dock inte tillräckliga kriterier för att påstå att bestämmelserna och lagarna har slagit igenom fullt och helt i praktiken. Herr Fredriksson föreslog att interpellationssvaret skulle tillställas vederbörande myndigheter i samband med den konferensverksamhet som bedrivs. Man kan tillägga att det även bör tillställas försäkringsdomstolen och att statsrådets andra inlägg bör tillfogas; jag tyckte att det var ett ordentligt förtydligande och verkligen angav vad innehållet skulle vara. Sådana åtgärder, eller något annat sätt att vidarebefordra dessa synpunkter till vederbörande myndigheter, skulle kunna vara tillräckligt förtydligande för lagstiftarna och därmed verka förbättrande för dem som kan komma i åtnjutande av förtidspension enligt den nämnda lagen.

Herr talman! Denna debatt har emotsetts med ett mycket stort intresse av många och inte minst av dem som sitter med i pensionsdelegationerna. Jag tror emellertid att det skulle vara upplysande för debatten om vi av socialministern kunde få en kommentar till en mer konkret fråga, nämligen den medicinska faktorns betydelse vid bedömningen av pensionsfallen. Numera anser delegationerna att det måste finnas en medicinsk faktor av, som det brukar heta, icke bagatellartat slag. Min fråga skulle närmast vara: Skall vi tolka interpellationssvaret som om vi i fortsättningen alltjämt måste ha en medicinsk faktor av icke bagatellartat slag? Om svaret på den frågan blir ja vill jag ställa ytterligare en fråga: Är det aktuellt med eller kan vi förvänta oss en omprövning av denna medicinska faktors betydelse när det gäller att bedöma rätten till pension?

Herr talman! Det har gjorts många inlägg, och jag skall försöka fatta mig kort. Jag vill bara hänvisa herr Johansson i Jönköping till vad jag klart har deklarerat i mitt svar, att vid pensionsbedömningen skall i medicinskt hänseende även tas hänsyn till åldersförändringarnas betydelse för arbetsförmågan, och dessa skall ses i förhållande till de arbetsuppgifter som står till buds på orten för den som söker förtidspension. Får jag sedan, herr talman, säga till herr Larsson i Öskevik som talar om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år att den frågan i dag är under prövning av pensionsålderskommittén. Men vad vi har gjort genom reformeringen av förtidspensioneringen är att vi, utan att avvakta denna fråga, har skapat möjligheter för dem som bäst behöver pension att få den redan vid 63 års ålder. Sedan hade jag en känsla av, herr talman, att herr Larsson i Öskevik, när han vidgade resonemanget, nästan aningslöst kom in på en sorts rörlig pensionsålder, och det var intressant i och för sig. Han pekade på en sak som jag ofta har anledning att framhålla, nämligen att människor som når upp till pensionsåldern säkerligen många gånger både önskar och vill ha arbetsuppgifter att syssla med. Det är klart att det bör de ha i all den utsträckning så är möjligt. Jag tror att på den punkten råder det ingen oenighet. Jag har emellertid, herr talman, velat kommentera detta herr Larssons i Öskevik inlägg. När det gäller vid vilken tidpunkt pensionsålderskommittén kan vara färdig med sitt arbete, så har jag inte möjlighet — det förstår herr Larsson i Öskevik mycket väl — att å kommitténs vägnar precisera någon sådan tidpunkt. Jag är medveten om att kommittén arbetar både skyndsamt och energiskt med de här frågorna, som dock är komplicerade — det vill jag understryka. Atskilliga inlägg har ju rört de fall där pension icke beviljats. Man har emellertid också - jag noterar det — strukit under värdet av den reform vi genomfört. Det är naturligt att problem kan uppstå när det gäller tillämpningen av en retorm av det här slaget i inledningsskedet. Men — jag har betonat detta - det är ju det som är anledningen till att riksförsäkringsverket vid de pågående konferenserna tar upp just tillämpningsfrågorna, och det är också dem jag direkt har uttalat mig om i debatten här i dag. Den mera långsiktiga utvärderingen av reformen och frågan om ändringar i lagstiftningen ligger, som jag har angett i interpellationssvaret, hos pensionsålderskommittén. Och det kan ha sitt intresse i det här sammanhanget, herr talman, att direkt citera ett stycke ur direktiven. Där framhålls följande: ”Utredningen bör — — — följa upp verkningarna av den vidgning av rätten till förtidspension för äldre förvärvsarbetande som blir resultatet av riksdagens bifall till den tidigare nämnda propositionen 1970:66.

Herr Olsson i Stockholm tog i ett tidigare inlägg upp en fråga som ger mig anledning att citera ett stycke ur propositionen.

Jag framhöll i propositionen — och det finns som sagt skäl att i dag citera detta — följande: ”Jag vill kraftigt betona att de föreslagna bestämmelserna inte får tillämpas så att man utesluter eller försämrar möjligheterna för de äldre förvärvsarbetande att fortsätta att arbeta. Den grundläggande principen bör vara valfrihet mellan att stå till arbetsmarknadens förfogande, varvid arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall vidtas i vanlig ordning, eller att söka och, om förutsättningar därför föreligger, erhålla förtidspension. För att refomen inte skall få ogynnsamma verkningar är det av vikt att arbetsgivarna känner sitt ansvar för den äldre arbetskraften och inte tar möjligheterna till pension som förevändning för att friställa en person i stället för att begagna de medel som står till buds att ge honom lättnader i arbetet eller omplacera honom till annat arbete som passar honom bättre. En pensionering innebär normalt en standardsänkning i ekonomiskt hänseende och de nya reglerna får inte utnyttjas på ett sådant sätt att den enskildes valmöjligheter när det gäller fortsatt arbete försämras. Det är alltid han själv som skall få avgöra om han vill ta ut pension.” Det finns anledning att åter understryka detta. Slutligen noterar jag att herr Jonsson i Mora inte delade den folkpartitidnings uppfattning som skrev att detta var mer eller mindre en pappersreform. Jag är tacksam för det understrykandet av herr Jonsson i Mora. Detta är nämligen en viktig reform, och det är min förhoppning att den nu och i fortsättningen skall verka ute på fältet på det sätt som vi självfallet har avsett med lagstiftningen.
Herr talman! Jag skall inte ta tiden i anspråk längre utan vill bara tacka statsrådet Aspling för de svar han här gav och de synpunkter han redovisade i sitt senaste anförande. Jag är också glad över att kunna notera att grunderna för den förtidspensionsreform som vi alla varit eniga om nu tycks mig ganska mycket tydligare efter statsrådets insatser i denna debatt. Slutligen bara en kort kommentar. Det var inte så, herr statsråd, att jag pläderade för en mera rörlig pensionsålder än den vi har nu. Tvärtom pläderade jag för en aktiv ålderdom med en tillfredsställande grundtrygghet.

Herr talman! Det är väl inte alltid som en motion bäst tjänar sitt syfte genom att bli bifallen. Ibland kan det vara väl så viktigt att den förmår väcka debatt i en väsentlig fråga. Ur den synpunkten har författaren till motion 47 ingen anledning att klaga. Den blev i början av året föremål för en del uppmärksamhet från de massmedia vars behandling av riksdagsarbetet den bl.a. avsåg att analysera och kritisera. Om jag ändå vågar uttrycka en viss besvikelse över konstitutionsutskottets betänkande över motionen så beror det främst på att det ger så ringa uttryck för självrannsakan. Ett av motionens syften var att förmå riksdagen att överväga sina egna arbetsformer i avsikt att underlätta massmedias arbete. Eftersom motionen väcktes i januari fanns det inga möjligheter att belysa den sidan av saken genom erfarenheter från enkammarriksdagens arbete. Sedan en tid hade gått hävdade massmedias representanter att skulden till den otillfredsställande bevakningen av riksdagsarbetet till stor del ligger hos riksdagen själv. Och visst ligger det något i den kritiken. Delvis är det fråga om diskutabla konsekvenser av en diskutabel författningsreform. Främst gäller det anhopningen i en enda lokal av ett stort antal människor som anser sig ha något att säga. Även om yttrandefriheten i denna församling är ett värde som vi alla svartsjukt bevakar kunde man ju tänka sig en något högre grad av debattdisciplin om man verkligen vill att massmedia skall intressera sig för debatterna. Mera speciellt gäller problemet utnyttjandet av möjligheterna till interpellationer och enkla frågor. Eftersom syftet med sådana frågor i väsentlig utsträckning är att skapa publicitet kring vissa problem borde det vara lätt att förstå att möjligheterna till sådan publicitet ökar om antalet frågor minskar. Nu dränks ju redaktionerna i frågor och svar som inte rimligen får plats i spalter och i bildrutor. Att en radikal minskning av antalet frågor också skulle göra tillvaron lättare för Kungl. Maj:ts kansli behöver ju inte direkt vara ett fel. En annan elementär reform som riksdagen borde kunna överväga är att förlägga sina debatter till tider, där chanserna till bevakning från massmedia ökar. Jag har aldrig kunnat förstå varför inte riksdagens plena skulle kunna läggas t.ex. mellan kl. 9 och 6, vilket dels skulle minska risken för kvällsplena, dels öka möjligheterna att få in referat i morgontidningarna och kanske t.o.m. några ”snuttar” i kvällspressen. Middagspausens förläggning förefaller mig gå tillbaka på 1800-talets måltidsvanor. Jag är inte alldeles övertygad om att grundlagberedningen är rätt forum för att diskutera sådana reformer. Men eftersom den råkat få ett rätt omfattande mandat får man väl hoppas det bästa. I varje fall finns det väl garantier för att den inte förhastar sig. Däremot får man hoppas att grundlagberedningen inte faller för tanken att offentliga utskottssammanträden skulle öka publiciteten kring utskottsarbetet. Motsatsen torde vara fallet. Inget är väl mera spännande för en riksdagsjournalist än att fånga upp skvaller från ett slutet utskottssammanträde. Om vi vill ha ordentliga referat från kammarens plena, skulle kanske den bästa metoden vara att göra dem hemliga. Hänsyn till andra intressen än massmedias kan möjligen lägga hinder i vägen för en sådan reform. Låt mig nu säga några ord om vad som kunde göras i ett samspel mellan riksdagen och massmedia. På något håll har syftet med motionen 47 sagts vara att skälla på journalisterna. Ingenting är mig mera främmande. Tvärtom sägs i motionen att det inte lönar sig mycket att allmänt moralisera över sakernas tillstånd, och där vädjas om fantasi, öppenhet och generositet från alla berörda parters sida. Att tillståndet i dag är dåligt kan inte bestridas. Massmedias bevakning av riksdagsarbetet uppfyller inte rimliga krav på orientering till väljarna om vad väljarnas ombud har för sig. Men ansvaret för detta tillstånd kan inte ensidigt läggas på journalisterna. Det är en yrkeskår, som liksom alla andra består av kunniga och mindre kunniga, skickliga och mindre skickliga, hederliga och mindre hederliga människor — i många fall är de bättre än sitt rykte. Ansvaret måste på massmediasidan fördelas mellan journalisterna, deras uppdragsgivare och faktorer som ingendera av dessa parter har grepp om. Riksdagen kan naturligtvis överväga, om den inte bör ställa mer preciserade krav på ordentlig bevakning i radio och TV, när avtalet med Sveriges Radio förnyas. Vi vet alla vilka brister som där finns. Relationerna till pressen är av annat slag. Det förefaller mig felaktigt när grundlagberedningen i första hand riktar uppmärksamheten på landsortstidningarnas otillräckliga bevakning av riksdagsarbetet. I den konkurrenssituation, som många landsortstidningar i dag upplever, kan frestelsen ligga nära att offra material, som inte i första hand drar till sig läsarnas uppmärksamhet. I stället borde enligt min mening strålkastarljuset riktas mer mot de stora, välbeställda rikstidningarna, som har helt andra möjligheter att bevaka riksdagen och som ofta verkar riktgivande för andra tidningar. I motionen har jag konstaterat, att Sveriges största och rikaste morgontidning sedan länge utmärkt sig genom särskilt torftiga och nonchalanta riksdagsreferat. Det är ett uttalande som vederbörande tidning tydligen inte kan förlåta. Nu jämrar den sig över att dess affärer blir sämre och att den kanske måste offra sin dyrbara utlandsbevakning, om inte herr Sträng blir snällare mot pressen. Jag hoppas att ingen misstänker mig för att vara ointresserad av vad som händer utanför vårt lands gränser. Men om tidningen i fråga verkligen betraktar sig som ett centralt organ för samhällsinformation, skulle det vara rimligare om den redan nu offrade en del av sin utlandsbevakning och i stället satsade på en rejäl riksdagsinformation. Här i riksdagen behandlar vi varje vecka frågor som direkt berör vanliga människor. Det går ofta obeaktat förbi, samtidigt som stora tidningar ägnar oproportionerligt utrymme åt perifera grupper och perifera problem. Nu kan man säga att varje enskild ridsdagsman borde anstränga sig mer själv för att få kontakt med massmedia. Men då ställer sig också frågan för den enskilde, om han skall ägna mer tid och kraft på sin egen PR än på konstruktiva insatser i utskott, utredningar och andra sammanhang. Att göra publicitetens omfattning beroende av ledamotens läggning kan ha sina risker. Vi vet ju alla att de ledamöter som massmedias representanter gärna lyssnar till inte alltid är de som kammaren gärna lyssnar till. Det kan också vara riskabelt att verka generös mot journalister. I motionen framkastade jag tanken på något slags pris eller belöning till särskilt skickliga riksdagsjournalister. Jag uttryckte en förmodan att det fanns tidningsutgivare som skulle reagera som prinsessan på ärten inför sådana tankar. Tydligen finns det också enstaka journalister med nämnda prinsessas egenskaper. I dag går det bra för journalister att ta emot stipendier och priser från huset Bonnier. Det går bra att belönas för goda industrireportage. Det går bra att låta försäkringsbolagen bekosta kurser och det går bra att ta emot diverse förmåner från andra stora privata institutioner i samhället. Men den svenska riksdagen är tydligen en alltför farlig mecenat. Ändå är det inte sagt i motionen att sådana stipendier och priser behövde delas ut enbart av riksdagens representanter. Man kunde t.ex. ha en jury bestående av framstående publicister, representanter för en politiskt intresserad allmänhet och enstaka riksdagsmän. Men för all del, om uppslaget inte passar, går det väl att hitta på något annat. Huvudsaken är att få till stånd det fruktbara samspel, som motionen efterlyser. Inte kan det väl vara omöjligt att få till stånd ett lika gott och förtroendefullt samarbete mellan parlamentariker och kvalificerade journalister som i dag förekommer i en del andra demokratier. Om viljan finns lär det också finnas mer att göra än vad både riksdagen och massmedia hittills uträttat. En del lär faktiskt ha hänt på detta område sedan motionen väcktes, och det noteras med tacksamhet. Det tyder på att det ibland kan löna sig att bråka. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.
Herr talman! Det var en del frågor som herr Björk tog upp till debatt och han undrade om man inte skulle kunna göra det eller det. Jag vill bara här omnämna att alla de frågor som gäller dessa mera konkreta ting är föremål för grundlagberedningens arbete, och det betänkande som är avsett att lämnas torde komma att bli offentligt under tiden mellan den 15 februari och 15 mars. Konstitutionsutskottet säger i ett annat uttalande när det gäller bl.a. riksdagsstadgan att det förslag som kommer att föreligga kan vara av det innehållet att man kanske behöver vidta ändringarna mycket snabbt. Grundlagberedningen kommer att föreslå ny regeringsform, ny riksdagsordning och en ersättning av den nuvarande riksdagsstadgan i form av s.k. tilläggsbestämmelser. Riksdagens arbetsplanering och informationsverksamhet är där föremål för förslag.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

Herr talman! Om inte herr talmannen har något emot det tänkte jag nu göra litet reklam här från talarstolen, men inte en sådan där otäck kommersiell kupp utan reklam för ett av våra serviceorgan, riksdagens upplysningstjänst. I modernt reklamspråk använder man uttryck som ”toppen” och ”jättebra” för att kunna nå fram till folk. Jag tror inte att sådana uttryck behövs här i riksdagen för att man skall kunna effektivt plädera för upplysningstjänsten. Den ger oss en mycket god hjälp i riksdagsarbetet med att klara mindre och ibland också litet mera omfattande utredningar, med att snabbt och effektivt ta fram fakta som kan vara svårtillgängliga för oss riksdagsmän som inte alltid är så väl bevandrade i administrativa djungler ute i statsförvaltningen. Det behövs litet reklam för upplysningstjänsten, dels för att den kan utnyttjas av flera, dels för att den behöver utökas och utvecklas och framför allt när man ser vad som händer i förvaltningsstyrelsen när frågor om upplysningstjänstens utveckling behandlas. Där tillsattes sent i våras en arbetsgrupp som något pretentiöst kallas för en parlamentarisk utredning men som ännu inte sammanträtt. Den avvaktar grundlagberedningens betänkande som beräknas komma någon gång i vår. Den skall alltså vila i nästan ett år innan den börjar jobba. Den har inte fått några direktiv. Det kallas vackert för att den är ”förutsättningslös”. Den har tillsatts med anledning av framställningar om ytterligare tjänster hos upplysningstjänsten. När konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen skall avslå motionen 86 i de delar där den behandlar upplysningstjänsten, är det väl frågan om utskottet inte, som man säger, gått på en mina. Motionärerna vill inte ha en förutsättningslös utredning utan en utredning med ordentliga direktiv, direktiv som syftar till en utveckling av upplysningstjänsten i riktning mot ett fristående utredningsinstitut. Det innebär alltså att den utredning som förvaltningsstyrelsen har beslutat om på intet sätt tillgodoser motionens krav. Tvärtom är det uppenbart att den utredningen strider mot de önskemål som motionen framför. Riksdagen har tidigare uttalat sig om frågan om riksdagens informationsbehov och sagt att den inte får läggas på is bara för att den råkar vara föremål för behandling i grundlagberedningen.

Vad vi då anför i motionen och reservationen är att man här skall arbeta med den klara målsättningen att förstärka den servicefunktion som finns inbyggd i riksdagens upplysningstjänst. Det skulle innebära att den tendens som för närvarande finns att göra allt flera offentliga utredningar till i praktiken departementsutredningar utan parlamentarisk representation i någon mån skulle kunna balanseras genom att riksdagens ledamöter finge tillgång till mera kvalificerade, mera omfattande egna utredningsresurser än vad som nu är fallet. Det skulle innebära ett förstärkande av demokratin genom att oppositionen skulle få större möjligheter att arbeta på samma sätt som regeringen — med bättre utredningsmöjligheter — för att i någon mån reducera det underläge i vilket oppositionen i detta hänseende befinner sig. Den utbyggda upplysningstjänsten, kanske ett i praktiken fristående utredningsinstitut, skulle möjligen kunna biträda inte bara enskilda riksdagsledamöter utan även riksdagsgrupperna och eventuellt även riksdagens utskott med mer omfattande faktautredningar. Önskemålen i motionen 86 och i reservationen tillgodoses inte på något sätt av förvaltningsstyrelsens tillsatta utredning. Frågan skall alltså enligt riksdagens tidigare bedömning inte behöva vila i avvaktan på grundlagberedningens betänkande. Mot den bakgrunden, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad vid konstitutionsutskottets betänkande nr 68.

Herr talman! Jag har begärt ordet främst för att också jag ge uttryck för den uppskattning och tacksamhet som många ledamöter av denna kammare känner med tanke på den värdefulla hjälp som riksdagens upplysningstjänst ger oss i vårt arbete. Det bör därvid understrykas att upplysningstjänsten effektivt bidrar till att höja kvaliteten på riksdagsarbetet och att detta serviceorgan ger oss avsevärt ökade möjligheter att på ett tillfredsställande sätt fullgöra vårt riksdagsuppdrag. Många gånger tidigare, bl.a. av 1969 års organisationsutredning, har omvittnats att upplysningstjänsten fungerar utmärkt. Det omdömet kan ges även nu. Ingenting är emellertid så bra att det inte kan bli bättre. För att upplysningstjänsten skall kunna ge oss än bättre service fordras dock ökade resurser. Sådana tror jag också att riksdagen är villig ge upplysningstjänsten med hänsyn till detta organs centrala och betydelsefulla uppgift i riksdagsarbetet. Det är min förhoppning att så kommer att ske i en snar framtid. Jag har velat ge uttryck för denna mycket positiva inställning till upplysningstjänsten, vilken inställning delas av många, bl.a. moderata samlingspartiets samtliga riksdagsmän. Samtidigt vill jag emellertid erinra om att, vilket framgår av utskottsbetänkandet, de i motionerna aktualiserade frågorna är föremål för överväganden både hos grundlagberedningen och hos den av förvaltningsstyrelsen tillsatta utredningen om upplysningstjänstens verksamhet. Det har vidare upplysts om att förslag i ärendet är att emotse redan nästa år. Jag utgår från att vi då kommer att få ta ställning till olika förslag om större eller mindre utbyggnad av den nuvarande verksamheten. Mig synes det naturligt att motionerna under sådana förhållanden icke nu bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Herr talman! Jag ber att med dessa få ord få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle ha kunnat avstå från att yttra mig efter det yrkande som herr Schött ställde, men eftersom här har fällts omdömen om upplysningstjänsten vill jag ha sagt att utskottet inte hyser någon ringaktning för upplysningstjänsten utan tvärtom uppskattar den.

Inom utskottet anser vi att så kan man inte gå till väga med hänsyn till att grundlagberedningen sysslar med dessa frågor. Vi har nyss talat om den utåtriktade informationen, och grundlagberedningen undersöker också möjligheterna till information för riksdagens egna ledamöter. Den frågan tas alltså upp i det kommande betänkandet. Därutöver bör uppmärksammas den av förvaltningsstyrelsen tillsatta parlamentariska utredningen. Herr Norrby i Åkersberga gav det omdömet att den var nära nog inkompetent, men han medgav samtidigt att den icke har givits några bestämda direktiv. Det innebär, efter vad jag kan förstå, att denna utredning har mycket fria händer att fullgöra det uppdrag som förvaltningsstyrelsen har ålagt den. Med hänsyn till detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Påståendet att den arbetsgrupp som har tillsatts inom förvaltningsstyrelsen skulle vara nära nog inkompetent, det gick faktiskt utöver vad jag sade. Vad jag sade var att den inte hade några direktiv, att den inte hade sammanträtt, att den väntade på grundlagberedningens arbetsresultat. Det tyder på att den inte är något särskilt effektivt försvar när man vill avslå det motionskrav som här är aktuellt. Ett bekymmer i konstitutionsutskottet och i mycket av debatten för närvarande om riksdagens arbetsformer, om riksdagens inre arbete och i författningsfrågor över huvud taget är att alla väntar på grundlagberedningen, Jämför vi frågan om riksdagens upplysningstjänst med de stora författningsfrågorna, så kommer den att framstå som ett litet problem även om den är en för oss riksdagsledamöter viktig fråga. Det är alltså risk för att det här blir en detalj som drunknar i grundlagberedningens mycket omfattande utredningsförslag, som kommer i början av 1972. Därför tycker vi att det är bättre att bryta loss den här i och för sig viktiga frågan och behandla den nu. Vi motionärer och reservanter har en klar målsättning när det gäller att utveckla den här servicefunktionen, och den målsättningen vill vi lyfta fram och ge den plats den är värd. Vi vill inte att den skall drunkna i en mycket omfattande och sannolikt mycket intressant författningsdebatt som kommer under 1972.
Herr talman! Som sammankallande i den av förvaltningsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen vill jag säga att vi inte kommer att vänta på förslaget från grundlagberedningen innan gruppen kommer i arbete. Den har velat vänta på dagens förslag från konstitutionsutskottet och beslutet i kammaren, och den kommer att sammanträda ganska snart nu. Den kommer naturligtvis inte att kunna avlämna något förslag förrän grundlagberedningens förslag ligger, men den kommer att sammanträda och försöka förbereda marken för kommande beslut.
Herr talman! Det har varit en positiv upplevelse att höra herr Pettersson i Visby och herr Schött och givetvis herr Norrby i Åkersberga tala positivt om upplysningstjänstens sätt att fungera och dess personals sätt att sköta sitt arbete. Jag tror att det finns en allmän och odiskutabelt positiv inställning till upplysningstjänstens värde framför allt för oss riksdagsmän som inte har kanslihusets resurser när det gäller att granska och gå igenom de ofta mycket komplexa frågor som vi har att ta ställning till. Det bör betonas, precis som herr Norrby gjorde, att den här gruppen som förvaltningsstyrelsen har tillsatt icke är någon stor, parlamentarisk utredning utan bara en liten arbetsgrupp inom en styrelse, av en typ som man tillsätter då och då. Och i brist på andra direktiv för den gruppen bör vad som sagts här från nära nog alla partier — jag tror att de som fattas har samma mening — visat att det inte finns något missnöje med upplysningstjänsten.

Nu är det emellertid gjort. Jag tycker att det var synd och reserverade mig därför i förvaltningsstyrelsen mot att man förhalade tillsättningen av de nya tjänsterna. Efter den här debatten bör det dock inte längre finnas något utrymme ens för misstanken om att arbetsgruppen inom förvaltningsstyrelsen kan komma fram med det som möjligen har varit intentionerna bakom arbetsgruppens tillsättande: att begränsa upplysningstjänstens möjligheter att verka.
Herr talman! Efter herr Wärnbergs uttalande här är det alldeles klart att det han väntar på är dagens riksdagsbeslut. Arbetsgruppen har inte fått några direktiv. Om vi nu hypotetiskt gör det antagandet att utskottets hemställan på den här punkten bifalles — jag hoppas naturligtvis att reservationen bifalles, eftersom jag yrkat på det — vilka slutsatser för arbetsgruppens arbete drar då herr Wärnberg av riksdagens tänkta ställningstagande i dag?

Herr talman! Jag tror nästan att jag på herr Norrbys fråga till herr Wärnberg skulle kunna ge ett lugnande svar. Det finns faktiskt ett svar som gavs redan år 1968. Den här frågan har nämligen blivit en följd av den motion som jag egentligen väckte vid 1968 års riksdag, och då gavs svaret att den skulle behandlas i grundlagberedningen. Utskottet skrev då i sitt utlåtande på följande sätt: ”Det framstår för utskottet som angeläget att dessa olika vägar att tillföra sakbehandlingen av ärendena material och synpunkter noga uppmärksammas inom de skilda riksdagsorganen. Däri ligger svaret: att frågan redan är placerad hos grundlagberedningen. Att nu år 1971 väcka en motion som nära nog är en kopia av den som jag väckte år 1968 är ingenting att fästa sig vid; det är bara att beklaga att man saknar egen fantasi. Jag måste säga att det gläder mig att man i dag har intresse av den här frågan från så många partier och erkänner att den ”är betydande och viktig. Min motion väckte för all del litet uppmärksamhet när den skrevs, men jag hade inte väntat mig att så många av de olika partierna i dag skulle visa intresse för denna fråga; det visar dock att det har gått ett stycke framåt. Jag är inte övertygad om att den rätta modellen skulle vara en förstärkning av vår utomordentliga upplysningstjänst. Jag anser att det här är speciella frågor som ligger litet vid sidan om och man skall inte därvidlag räkna med att riksdagen inom sig eller sin verksamhet kan anställa eller ha fast knuten till sig den stora mängd av olika experter som vi ibland behöver. Jag menar att det skulle skötas på ett något annorlunda sätt, och jag skall med intresse ta del av grundlagberedningens förslag rörande dessa frågor. Jag har i dag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig bara i största korthet uttrycka min stora tillfredsställelse med konstitutionsutskottets betänkande i denna fråga. Här är det verkligen fråga om ett fall där ett formellt avslag innebär ett reellt bifall. Syftet med vår motion nr 85 har varit att få till stånd något slags regler för åsiktsannonsering i pressen, ett problem av viss betydelse för det demokratiska meningsutbytet och opinionsbildningen. När motionen väcktes betecknades den frågan av Pressens Tidning som en het potatis. Sedermera har dock pressens egna organisationer samlat sig till ett förslag just om regler för åsiktsannonseringen, alltså precis vad motionen åsyftade. Möjligen kan man tycka att det i dessa regler starkare borde ha markerats det ansvar som ligger på tidningar i monopolställning. Därutöver har emellertid utskottet hänvisat till möjligheten att pröva lagstiftningsfrågan i samband med massmedieutredningens arbete, också det en tanke som togs upp i vår motion. Mot den bakgrunden kan jag inte ha något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kaj Björks mycket positiva bedömning av utskottets betänkande behöver kanske i och för sig inte föranleda några kommentarer från min sida — vi är ju ense i allt — men då frågan är principiellt viktig vill jag ändå här säga några ord. Motionärerna har framhållit att vi här rör oss på ett område där tidningarna inom ramen för sin självrannsakan — man kanske också skulle kunna säga inom sin självsanerande verksamhet — bör främja en god pressetik. Från min utgångspunkt är det tillfredsställande att Kaj Björk spinner på den tråden och frånfaller yrkandet i motionens slutkläm om normativa uttalanden från riksdagens sida rörande åsiktsannonsering. I stället välkomnade Kaj Björk här i sitt uttalande att Pressens samarbetsnämnd har antagit vissa bestämda riktlinjer, vilka också finns medtagna i betänkandet som bilaga. Jag vill i sammanhanget understryka utskottets uttalande att dessa pressens egna organs initiativ bör kunna leda till en enhetlig praxis på detta område. Därmed borde man få den skäliga behandling av åsiktsannonser som motionärerna uttalat sig för. Efter Kaj Björks uttalande kan jag alltså inte finna att det nu finns några meningsskiljaktigheter mellan motionärerna och utskottet.

Då jag är ledamot av utredningen vill jag utöver vad som sägs i reciten i betänkandet upplysa om att utredningen inom kort avger ett delbetänkande, där utredningen fullgör det i direktiven tilldelade uppdraget att närmare ta ställning till grundlagsskyddet för reklam. Jag avslöjar inga hemligheter då jag säger att utredningen därvid har haft som utgångspunkt att ordalagen i tryckfrihetsförordningen är sådana att också reklam och andra marknadsföringsåtgärder i tryckt skrift omfattas av tryckfriheten och att reklam således inte kan förbjudas eller censureras utan ändring i tryckfrihetsförordningen. Jag kan tillägga att de ändringar utredningen föreslår kan väntas bli ytterst restriktiva. Att ingripanden utanför tryckfrihetsförordningen skulle kunna ske mot åsiktsannonsering betraktar jag som helt uteslutet. Man behöver en ordning som omintetgör plötsliga förbud mot sådana former av samhällskritik och information som åsiktsannonseringen representerar. Tryckfrihetsförordningen skall ju skydda det fria ordet, den fria kritikrätten och opinionsbildningen i egentlig mening. Men vid fullgörandet av det långsiktiga uppdraget — att skapa en massmedielag — kommer vi att få utgå ifrån ett mycket vitt yttrandefrihetsbegrepp. Vad utskottet säger om att åsiktsannonseringen i pressen därvid kommer under övervägande är givetvis fullt riktigt. Där kommer frågan att prövas i sitt stora sammanhang. Därmed har också ett av motionens krav kunnat tillgodoses.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

Herr talman! Motion nr 731, som vi nu skall ta ställning till, syftar till att få till stånd en förbättring av sjukförsäkringsskyddet för dem som studerar i eftergymnasial utbildning. Denna motion behandlades i socialförsäkringsutskottet den 16 november. Då meddelades att det förelåg en PM från riksrevisionsverket, daterat den 29 oktober 1971. I denna PM framläggs ett förslag till förändring av sjukförsäkringen för studerande. Den första reflexionen kunde kanske vara att det här var ju snabbt marscherat; motionen, som inlämnades under den allmänna motionstiden, hade tydligen haft effekt. Men riktigt så bra var det nu inte. Om man studerar handlingarna litet närmare konstaterar man snabbt att riksrevisionsverket hade fått uppdraget att utreda denna fråga redan den 30 juni 1967. Man kan nästan ställa sig litet frågande till varför riksrevisionsverket behövt ta så lång tid på sig för att arbeta fram ett förslag som nu förefaller vara tämligen enkelt att utarbeta. Förslaget redovisas kortfattat i utskottsbetänkandet, men det finns nu ingen anledning att uttala sig om detta förslag. Det är nämligen så att de myndigheter som riksrevisionsverket skall samråda med i detta sammanhang först skall yttra sig innan man får fram det slutgiltiga förslaget. Dessa samrådsmyndigheter är centrala studiehjälpsnämnden, riksförsäkringsverket och socialstyrelsen, Jag vill i detta sammanhang bara uttala förhoppningen att dessa tre myndigheter skall arbeta snabbare än vad riksrevisionsverket gjort. Man är på studenthåll mycket angelägen om att den här frågan skall få sin lösning till det studieår som börjar den 1 juli 1972. En förutsättning härför är att riksdagen har ett förslag på bordet under våren.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

Herr talman! Ett enhälligt utskott har beslutat föreslå riksdagen att avvakta vidarebehandlingen av den promemoria som fröken Bergström här talat om, Kanske det förtjänar att nämnas i sammanhanget att förslaget i denna promemoria går längre än den motion som fröken Bergström talat för. I motionen föreslås ett betydligt lägre sjukpenningbelopp per dag än vad som föreslås i promemorian. Således är det inte motionen som föranlett att riksrevisionsverket lagt detta förslag, utan ärendet har varit föremål för grundliga överväganden hur man bäst skall kunna lösa frågan om de studerandes kompensation när de på grund av sjukdom måste göra ett avbrott i sina studier. Det har även tidigare funnits möjligheter för studerande att erhålla sjukpenningförsäkring, även om dessa möjligheter inte tillvaratagits i den utsträckning som man hade kunnat vänta, Bl. a. har de studerande varit obligatoriskt sjukpenningförsäkrade om de haft regelbundet återkommande feriearbete. Det är ju inte alltför sällsynt att studerande har feriearbete för att dryga ut sina inkomster under studietiden. Därutöver har det funnits möjligheter att teckna en frivillig försäkring, antingen individuellt eller kollektivt. Men ingen av dessa möjligheter har tillvaratagits i nämnvärd utsträckning, trots att premien under senare tid varit så låg som 30 kronor om året för en sjukpenning på 15 kronor om dagen. Låt vara att karenstiden varit 18 dagar, men 18 dagar kan väl inte precis kullkasta hela studieplanen. Försäkringen har inneburit ett skydd på ungefär 450 kronor i månaden vid en längre tids sjukdom, och dessa pengar har varit skattefria. Fröken Bergström hade inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, och även jag, herr talman, ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att alla grupper inte har haft denna förmån. Det som gläder mig i den redovisning som ges av riksrevisionsverket är att bl.a. ett problem som vi har haft uppe till behandling, nämligen studerande diabetikers rätt till sjukförsäkring, har kunnat lösas. Det är mycket glädjande, eftersom det faktiskt är någonting, som riksdagen tidigare har uttalat sig för.
Herr talman! Just det som fru Eriksson i Stockholm tar upp visar att man har haft flera grupper att ta hänsyn till. Det innebär att frågan inte har varit fullt så enkel som fröken Bergström ville göra gällande i sitt

Herr talman!

Bakgrunden till detta yrkande är att patienterna på våra sjukhus och lasarett ofta känner sig litet vilsna. De hamnar i en situation där de behöver råd och hjälp. Deras rättsliga förhållanden kan ibland bli bekymmersamma. Låt mig först säga att detta inte är någon som helst kritik mot den personal som vårdar och sköter patienterna. Tvärtom utför den personalen ett träget arbete. Den har blivit mer och mer arbetstyngd, och problemet för personalens del är väl att den inte ens hinner med den personliga kontakten med patienterna. Arbetstidsförkortningen och landstingens ansträngda ekonomiska förhållanden gör väl sitt till i det fallet. Vi förtroendemän brukar ofta när vi behandlar frågor gå till våra egna erfarenheter. I detta fall tror jag inte vi skall göra det. Vare sig vi är engagerade kommunalt i landsting eller i riksdag har vi en helt annan ställning; inte så att vi blir favoriserade, men vi känner personalen, vilket inte de flesta patienter gör. Vi skall alltså inte döma efter våra egna erfarenheter. Vi måste komma ihåg att många patienter känner sig vilsna.

Ett sjukdomsfall, som kräver sjukhusvård, innebär i och för sig oro och ängslan såväl för den sjuke som för dennes anhöriga. Härtill kommer att patienten blir underkastad undersökningar och behandlingar av oftast komplicerat slag, vilkas innebörd och verkan kan vara svåra att förstå. Därtill kommer att sjukhusmiljön vanligtvis är främmande för patienten.” Den bakgrunden till utskottets ställningstagande tycker jag är riktig, men utskottet kommer fram till ett annat ställningstagande än vad motionärerna önskar, och detta har resulterat i en reservation. Jag vill först konstatera att problemet givetvis har två sidor — det har de flesta problem här i världen. Det gäller att öka informationen till patienterna. Om det behovet är vi överens. Jag tror att det finns brister i informationen om patienternas möjligheter att få sina rättsfrågor och även sina andra problem behandlade på ett vettigt och riktigt sätt. Vi är överens om att den behöver förbättras, och det är inte något tvivel om att den behöver förbättras. Men om den förbättras tror jag att kravet på just försök med patientombudsmän kommer att stärkas.

Nu har det tagits sådana initiativ och det är i stort sett på de initiativen som motionärerna bygger. Man skulle bara önska se dem förverkligade i litet större omfattning än som för närvarande är fallet. Jag såg för en tid sedan en notis om att Bohusläns landsting hade konstaterat vissa brister i det avseendet. Rubriken till den lilla notisen lyder ”Ett gott initiativ”, och i texten står det: ”I detta läge har landstinget beslutat starta en försöksverksamhet med en patientombudsman. Till ombudsmannen, som i detta fall är en kvinna, skall patienterna kunna vända sig med sina bekymmer. Om vi har fattat saken rätt skall ombudsmannen inte bryta den goda kontakten mellan patient och sjukvårdare, men finnas till hands och ställa till rätta när patienten av någon orsak anser sig ha skäl för klagomål.” Jag tycker det är riktigt framställt och att det är ett bra initiativ från Bohusläns landsting. Det är för att stimulera ytterligare sådana initiativ som motionen och reservationen har kommit till. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill bara något kommentera den motion som jag tillsammans med några andra centerpartister har väckt angående patientombudsman. Den kostnadsoch personalbesparande rationaliseringsverksamhet som kännetecknat den svenska sjukvården under senare år har självfallet varit nödvändig från många synpunkter. Det ökade vårdbehovet har ställt stora krav på resurserna, och i takt härmed har man vidtagit rationaliserings åtgärder för att i möjligaste mån tillgodose behovet. Samtidigt måste man emellertid konstatera att avståndet mellan patienten och den vårdande personalen har ökat. Patientens behov av personlig kontakt har i allt mindre grad kunnat tillmötesgås. Patienten har många gånger — med rätt eller orätt — upplevt sin situation som om han vore ett levande kolli med få eller inga möjligheter att påverka sin situation så länge han är hänvisad till att behöva omhändertagas. Jag vill inte säga att det är så, men man kan inte bortse från att patienten många gånger har små möjligheter att diskutera sin situation med läkaren eller annan person som har kännedom om hans sjukdomsbild. Jag har därmed inte velat rikta någon kritik mot vare sig läkare eller övrig personal, men de har genom den hårda, pressande arbetsbördan inte några möjligheter att ägna patienten sådan personlig omvårdnad som önskvärt vore. Som jag framhåller i min motion nr 737 är det inte bara den aktuella sjukdomen som kan vålla speciella problem för patienten utan även praktiska frågor av social karaktär som vistelsen vid sjukhuset kan föranleda. För patienten vore det synnerligen värdefullt att kunna delge dessa till utomstående personer med erfarenhet av och kunskap om människovård i vidare bemärkelse. Jag har i min motion framfört önskemål om en patientombudsman. Dessa önskemål är grundade på erfarenheter som jag själv gjort vid de många kontakter jag haft med sjuka människor som vänt sig till mig i min egenskap av förtroendeman. Men jag är medveten om att det bör bli fråga om försöksverksamhet. Vi har redan hört att man startat i Bohuslän. Det är ett lovvärt initiativ, och jag gratulerar landstinget i Bohuslän. Man bör starta på flera ställen och låta erfarenheterna från denna försöksverksamhet bli normgivande. Utskottet hänvisar till att det vid sjukhusen redan finns befattningshavare som har hand om den kurativa verksamheten och att antalet kuratorer kommer att kraftigt ökas fram till år 1975. Utskottet anser därför att syftet med motionen blivit tillgodosett genom den ökning av kuratorskåren som kommer till stånd. Min avsikt är att vederbörande skulle fungera som en patienternas ombudsman. Han skulle ha en fri ställning gentemot sjukhuset och dess huvudman. Han skulle kunna tjänstgöra som rådgivare när det gäller frågor om patientens rätt gentemot sjukvårdshuvudmannen. Patientombudsmannens ställning skulle vara fri och obunden gentemot sjukvårdsinrättningen och huvudmannen, och han skulle vara talesman för patienterna. Jag tror att en sådan reform förr eller senare kommer att växa fram inom den sjukvårdande verksamheten. Vi har hört att man redan är i färd med att starta på visst håll i landet. Det är bara att konstatera att tiden ännu inte är mogen för att över hela fältet införa en dylik reform, som är både humanitärt och samhällsekonomiskt motiverad. Jag har, herr talman, med det sagda velat motivera tanken på införandet av en patientombudsmannainstitution inom svensk sjukhusvård. Då jag finner att jag inte har stöd för dessa mina tankar hos utskottet, finner jag det föga meningsfullt att yrka bifall till motionen 137.

Herr talman! Herr Hamrin redogjorde för motionärernas och reservanternas ställning. Jag har egentligen ingenting att invända emot vad han sade i sak. Han återgav en del skildringar ifrån sjukhus. Men utskottet drar en annan slutsats av resonemangen än vad herr Hamrin gör. Frågan om en patientombudsman är inte ny. Den fanns uppe redan förra året i form av motioner. Då avfärdade allmänna beredningsutskottet förslaget genom att säga, att många av de problem som en patientombudsman skulle ställas inför torde föranledas av att patienten inte vet om sina möjligheter. Det gäller alltså i stället ett informationsproblem av betydande art. Kan man lösa det och tala om vad patienterna har för rättigheter och möjligheter, då tror jag inte man behöver en ombudsman för detta speciella ändamål. Socialutskottet har samma mening som allmänna beredningsutskottet hade i fjol. Vi anser att det är viktigt att man skapar en bättre information på sjukhusen för att tala om för människorna vilka möjligheter de har. Jag vill framför allt understryka att kuratorerna på sjukhusen redan nu är en form av vårdombudsmän som ger kunskap åt patienterna på t.ex. det sociala fältet. Utskottet anför i sitt betänkande att såväl socialstyrelsen som Landstingsförbundet i yttranden över de motioner som förelåg förra året redovisade att landstingen bedriver en fortlöpande verksamhet för att skapa bättre information åt patienterna vid sjukhusen. I det sammanhanget vill jag säga att de flesta som tas in på sjukhus vistas där bara en kort tid, mellan fem och tio dagar. Jag vill ställa frågan till reservanterna och till herr Börjesson i Falköping om de tror att man för dessa korttidspatienters vidkommande skulle behöva en vårdombudsman sådan som de vill ha. En annan sak är det naturligtvis med dem som finns på långtidssjukhusen. Deras problem gäller dock oftast sociala frågor, och där anser jag att kuratorerna har möjlighet att ge just den hjälp som i första hand behövs. Herr Hamrin sade att vi inte skall jämföra situationen för oss som riksdagsmän, landstingsmän eller kommunala förtroendemän om vi kommer in på vårdinrättningar med andra människors situation. Jag tror att det är en felaktig slutsats. Såvitt jag känner till blir alla lika väl behandlade och bemötta, oavsett om de har en förtroendemannaställning eller inte. Det skulle vara onaturligt annars. Sjukhusen är eller borde åtminstone vara verkligt demokratiska institutioner där alla bör behandlas lika, och där det är hjälpbehovet och sjukvården som är det viktigaste och inte vederbörandes ställning. Jag tror jag vågar påstå att det inte begås någon mannamån i det avseendet på våra sjukhus. Jag vill understryka än en gång att kuratorerna såvitt jag förstår är just de vårdombudsmän som både herr Hamrin och herr Börjesson i Falköping efterlyser. Vad är det de skall syssla med? Herr Börjesson i Falköping tog upp frågan om de sociala problemen. Det är därför vi har dessa kuratorer. De skall dels hjälpa patienterna tillbaka till samhället, dels ge dem den information de behöver för att klara sin speciella situation när de vistas på sjukhusen. Herr Hamrin sade att Bohusläns landsting bedriver försöksverksamhet på det här fältet. Det tycker jag är bra. Om den verksamheten utfaller till fördel, så kan ju andra landsting vandra på precis samma väg. Det behövs följaktligen inget riksdagsbeslut för att framtvinga något slags vårdombudsmannainstitution. Här har man alltså på det praktiska fältet ute på sjukhusen möjlighet att pröva. Utskottet kommer att med intresse följa vad som sker i Bohuslän och notera om detta kan vara en väg som leder till bättre framgång än att ha kuratorer, som på de andra sjukhusen. De konsekvenser som utskottet dragit av motionerna och av vad som tidigare har skett på detta område är att det redan nu finns möjligheter för patienterna att få den hjälp och de informationer på det sociala fältet som de har rätt till. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag. Men jag understryker att det är av stor vikt att just informationsproblemet på sjukhusen löses bättre än vad som nu kanske är fallet. Men det är en uppgift för sjukhusets huvudmän. Det problemet behöver inte lösas genom att riksdagen beslutar att införa något slags vårdmannainstitution i vårt land.

Herr talman! Nu tror jag att socialutskottets värderade ordförande har läst sitt eget betänkande litet dåligt. Varken vår motion eller reservation går ut på något beslut om införande av vårdombudsmän, utan yrkandet gäller en skrivelse till Kungl. Maj:t för att stimulera till ökad försöksverksamhet. Men detta var kanske bara en liten lapsus från herr Karlssons i Huskvarna sida. Det var ett ganska intressant påpekande att denna fråga inte är ny. Det är riktigt att den tidigare behandlats i allmänna beredningsutskottet och då också var ute på remiss. Alldeles riktigt. Det var bara skada att herr Karlsson i Huskvarna inte återgav den tredje remissinstansen. Han nämnde socialstyrelsen och Landstingsförbundet, men sedan har vi en tredje remissinstans och det är Kommunförbundet, som ganska klokt säger att sjukvården och socialvården hör i stora delar ihop, eller kommer att höra ihop i varje fall i fortsättningen. Kommunförbundet sade — om jag får göra en hastig sammanfattning — ungefär som så att detta är en vettig tanke. Låt oss skicka motionen om tanken på patientombudsman till socialutredningen för att behandlas där. Jag tycker det är värt att påpeka att det dock finns de som vill följa denna linje och tycker att det ligger någonting i den. Beträffande förtroendemännens behandling på lasarett och sjukhus menar jag ingalunda att vi blir särskilt väl behandlade. Jag tror att alla behandlas lika. Men det är i alla fall skillnad på våra möjligheter att känna till vad vi behöver känna till när något går i baklås då vi ligger som patienter. Till sist, herr talman: Att den genomsnittliga vårdtiden på våra lasarett och sjukhus är kort tror jag inte har mycket med denna fråga att göra. Det kan finnas åtskilliga som ligger lång tid. Det kan finnas åtskilliga som ligger kort tid. Om det är en minoritet eller en majoritet som behöver hjälp är för mig ganska betydelselöst. Jag tror att alla förr eller senare någon gång behöver den hjälp som det här talas om.
Herr talman! Mitt inlägg i denna debatt skall inte tolkas så att jag på något sätt vill kritisera kuratorerna vid våra lasarett. De fyller säkerligen en mycket viktig uppgift. Men när jag nu pläderar för en patientombudsman är min tanke att denna patientombudsman skall ha en friare ställning gentemot sjukhuset och sjukvårdens huvudman. Han skall kunna agera på ett friare sätt än vad många gånger kuratorerna kan göra. Sedan får jag lov att i likhet med herr Hamrin säga att jag tror inte att förtroendemännen blir bättre behandlade än de övriga sjuka. Absolut inte. Men det är den skillnaden — och den är inte liten — att förtroendemännen är mer medvetna om sin rätt gentemot sjukvårdens huvudman, ty de är många gånger bättre informerade än de övriga patienterna.
Herr talman! Jag vill bara ställa följande fråga till herr Börjesson i Falköping: Menar herr Börjesson att kuratorerna inte skulle ha någon fri ställning på sjukhusen utan skulle vara bundna av hänsynstaganden till sjukhushuvudmännen på ett sådant sätt att de inte kan ge patienterna de upplysningar i sociala och andra frågor som behövs? Till herr Hamrin vill jag sedan säga att det visserligen är sant att man i reservationen bara begär en skrivelse till Kungl. Maj:t, medan jag sade att det gällde ett beslut. Men i reservationen vill man ändå uppmana Kungl. Maj:t att se till att vårdombudsmän tillsätts i olika delar av landet. Jag vill också påpeka att herr Hamrin själv är framstående landstingsman i Kalmar län. Vad är det som hindrar att herr Hamrin i sitt eget hemlän bedriver sådan verksamhet som han här propagerar för att vi skall be Kungl. Maj:t att starta? Herr Hamrin går med andra ord en omväg för att nå det mål som han ganska lätt skulle kunna vinna via en motion i Kalmar läns landsting. Jag vill slutligen ta upp resonemanget om att Kommunförbundet har en annan inställning än socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Ja, det är kanske i och för sig inte så egendomligt att Kommunförbundet, som inte sysslar med sjukvård utan med andra ting, inte har samma uppfattning i denna fråga som de organ vilka har hand om denna verksamhet i vårt land, nämligen landstingen och socialstyrelsen. Argumentet att Kommunförbundet skulle ha haft en annan uppfattning än dessa andra organ om kravet på en vårdombudsman tycker jag sannerligen inte är särskilt starkt.
Herr talman! Till herr Karlsson i Huskvarna vill jag säga att jag inte överdriver när jag påpekade att kuratorerna inte har en fri ställning. För att nämna ett exempel har jag svårt att föreställa mig att en kurator skulle vilja anmäla en läkare till en ansvarsnämnd. Det är det jag menar. När det gäller exempelvis rådgivningen i sociala och andra frågor har jag däremot den uppfattningen att kuratorerna välvilligt och med sakkunskap hjälper patienterna. Jag vill absolut inte rikta någon kritik mot kuratorerna, men patienten själv upplever det så, att patientombudsmannen skulle ha en friare ställning mot sjukhuset och dess huvudman än en kurator.
Herr talman! Kuratorn behöver inte alls anmäla någon läkare till ansvarsnämnden. Det kan patienten göra själv. Råden kan naturligtvis kuratorn utan vidare ge precis lika bra som en vårdombudsman.
Herr talman! Jag står bakom en motion i detta ärende, där vi motionärer framför olika krav. Bla. berör vi medicinalväsendets ansvarsnämnd och vill få till stånd en utbyggnad av kontakterna mellan patient och sjukvård och över huvud en förbättring av sjukvårdens inre miljö. Jag vet att det gäller delvis ganska diffusa ting och att även de tankar som nu bryter sig fram, om att patienten skulle ha en något annan ställning än den som hon nu har i förhållande till den byråkrati som finns på ett sjukhus lika väl som på andra håll, är något delvis nytt. Jag kommer därför inte att yrka bifall till reservationen och inte heller till min motion. I reservationen föreslås en vårdombudsman, något som jag för min del inte ser så stora möjligheter att realisera. Möjligen kan det tänkas en utbyggnad i form av en extra kontaktman inom varje landsting. Över huvud taget gäller kanske att man får treva sig fram på detta område. Men nog behövs det insatser. Jag blir något förvånad då sådana som jag förstår måste vara stora personer ute i sina landsting här säger att förtroendemännen inte blir bättre behandlade än andra. Jag är alldeles övertygad om att ni mycket snabbare får besked när ni vänder er till ett sjukhus än andra, I Stockholm är det kanske inte så, eftersom vi alla när vi tas in i så stora sammanhang blir betydligt mindre. Men att det ligger till på detta sätt är självfallet, och det skall inte bortförklaras. Det allmänna är ju arbetsgivarparten i detta sammanhang och har ansvaret för verksamheten. Men fortfarande råder samma anda som tidigare. Det är fortfarande hög och låg, det är fortfarande den friska och starka och den sjuka och hjälplösa. Och det är just därför som tanken kommer: Kan denna hjälplösa människa som är i särskilt ömtåligt tillstånd, klara sig. Han uppfattar inte byråkratin så vänligt som en landstingsman eller kanske landstingsordförande, behöver han inte få ett extra stöd? Jag erkänner att tankarna inte är klara på denna punkt, men nog finns det ett behov av att bistå människan på ett sjukhus mer än man kan göra genom att hänvisa vederbörande att vända sig till kurator, till läkare eller sjuksköterska. Nu tror jag att man genom den utvidgning av den öppna vården som vi är inne på och där vi väntar oss fler kategorier människor i sjukvårdsarbete — jag tänker inte på läkare eller sjuksköterskor utan sköterskor med speciella andra uppgifter — andra som kan få kontakt med patienten. Därför kan det hända att det här bör få ligga till sig ett tag. Vi får kanske vänta och se vad en ny sociallagstiftning kommer med. Men inte skall vi tro att det inte behövs ett bistånd till en sjuk människa, därför att den är slagen till slant, om det är en vanlig människa i dag. Är läkaren otrevlig och har dålig förmåga att få kontakt med patienten, finns det ingen som kan ändra på det. Och är sjuksköterskan upptagen till den oändliga grad, så finns det ingen patient som kan göra någonting åt det. Sedan är det fråga om ansvarsnämndens ställning. Här har sagts att i kammaren finns två personer, herr Zachrisson och någon till, som sitter med i nämnden, varför den alltså skulle vara patientvänlig. Ja, men nämnden har inte de uppgifter som här åsyftas. I den mån man vänder sig till ansvarsnämnden är det ju tal om att få ersättning för liden skada på ett sjukhus, och nämnden har inte möjlighet att ge sådan ersättning. Nämnden måste också skydda läkaren, därför att mycket av dessa skador beror ju inte på att läkaren är en bov eller att han är oskicklig, utan det beror på det stora och farliga område han arbetar med. Det finns stora risker, och då vill vi att den patient som oförskyllt råkar ut för en skada åtminstone skall kunna få ersättning för det. På det området finns det mycket kvar att göra, men det kommer upp i ett annat sammanhang med förslaget om en försäkring för patienten, och det kommer också upp i ett sammanhang som läkarna själva i sin ansvarighetsnämnd kommer att vidareutveckla. Jag tror att vi inte har talat om alla dessa frågor för sista gången i dag. Vi kan icke säga att de är tillfredsställande lösta. Jag kommer inte att yrka bifall till reservationen, utan jag går på utskottsutlåtandet, och jag erkänner att om jag hade varit med i utskottet hade jag kanske inte kommit mycket längre än vad utskottet har gjort.
Herr talman! Efter fru Erikssons senaste inlägg i debatten måste jag göra några tillägg till mina tidigare anföranden. Till att börja med har kanske fru Eriksson och jag litet olika erfarenheter från våra sjukhusvistelser, eller vi kanske drar olika slutsatser av dem. Det är möjligt att den ene är mer blåögd än den andre. Det ligger väldigt mycket i vad fru Eriksson sagt, synd bara att slutsatsen inte blev ett stöd för reservationen. Det är nog inte sista gången vi har att göra med dessa frågor här. Det kan man avläsa bl.a. av att det i socialutskottets betänkande behandlas inte mindre än fem motioner av delvis samma innehåll, komna från fyra av de politiska partierna i riksdagen. När vi började med den här tanken från folkpartiet var vi ganska ensamma, och avslaget från allmänna beredningsutskottet var ganska så hårt. Vi har inte gett oss. Det är så ibland, att när man är envis beror det på att man vill bilda opinion. Jag tror att det är riktigt och nyttigt att göra det. Jag delar som sagt fru Erikssons i Stockholm uppfattning att det inte är sista gången som vi kommer att behandla denna fråga här i riksdagen.
Herr talman! Jag tror också att vi kommer att få ta denna diskussion flera gånger. Det är uppenbart att ingen är emot att man gör vad som är möjligt att göra för att förbättra dessa ting. Men det är svårt att komma fram till konkreta resultat. Jag satt och lyssnade med intresse till vad fru Eriksson skulle säga. Hon sade själv att motionen egentligen är diffus, och jag begriper det, ty det är sannerligen inte lätt att uttrycka sig i klartext och säga ungefär hur man vill ha det. En sak är att önska, en annan sak är att forma beslut som kan ge möjlighet att skapa ett bättre tillstånd på detta sätt. Men det är sannerligen inte så lätt att ordna det. Fru Eriksson tog också upp förtroendemannabehandlingen på våra sjukhus, och därvid undantog hon Stockholm. Ja, det är givet att jag likaväl kan undanta mitt eget län, och jag tror att varje förtroendeman kan undanta sitt län. Jag har den absoluta uppfattningen att oavsett om man råkar vara förtroendeman eller inte så är behandlingen på sjukhusen god. Jag vill understryka vad jag förut sade på detta sätt att det vore orimligt om det förhölle sig på annat vis. Människorna skall behandlas exakt lika, oavsett om det är kung eller torpare. Fru Eriksson tog också upp frågan om ansvarsnämnden. Eftersom jag sitter där och har erfarenhet från dess verksamhet, tror jag att jag vågar säga att man försöker så långt möjligt sakligt bedöma varje fall. Men det finns givetvis motstridande intressen. Vad vi inte lyckats med och inte kan lyckas med därför att det inte ligger inom ansvarsnämndens område är att ordna den ersättning för patienterna som fru Eriksson talade om. Där håller jag helt med henne om att situationen i dag är otillfredsställande. Jag hoppas verkligen att det kommer ett lagförslag som kan ge möjlighet till ersättning för patienter som på grund av misstag och annat kan bli felaktigt behandlade. Men det har inte med ansvarsnämndens verksamhet att göra. Jag föreställer mig att kammarens ledamöter uppmärksammat hur läkarna ser på ansvarsnämnden och hur de är kritiska mot den. Det är enligt mitt sätt att se fullständigt orimligt, men även från den kanten har man alltså uppfattningar om hur nämnden bedriver sin verksamhet. Patienter och läkare kan sålunda kritisera verksamheten från olika utgångspunkter. Eftersom jag själv har erfarenhet av den vet jag att man så långt det står i mänsklig makt försöker sakligt bedöma ärendena och ta ställning till vad som förekommit samt därefter fatta sina beslut.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 39 behandlas motioner från olika håll inom riksdagspartierna rörande en av de största sociala frågor som vi har för närvarande, efter vad jag kan förstå. Det gäller narkotikamissbruket.

Jag tror att det är bättre att sakligt och lugnt konstatera vad vi har gjort på detta område, vad vi för närvarande gör och vad vi kanske ytterligare bör göra för att åstadkomma ett bättre tillstånd då det gäller narkotikamissbruket. Jag är inte så blåögt optimistisk att jag tror att det helt går att utrota. Vår kamp emot alkoholmissbruket under många, många år — för att inte säga årtionden eller århundraden — har väl visat att sådana här stimulantia kanske inte helt och hållet, och alltså inte ens missbruket av dem, går att utrota. Men det bör kunna gå att göra mer än vi för närvarande gör då det gäller narkotikamissbruket.

Det är väl de flesta bekant att vi har haft en utredning, narkomanvårdskommittén, som har gått igenom det här problemet. Kommittén avlämnade sitt slutbetänkande 1969 och hade rekommendationer och förslag som spände över vitt skilda områden. Det gällde internationellt samarbete, det gällde kontroll av läkemedelskonsumtionen, det gällde rättsvårdande instanser, det gällde utveckling av teknisk—diagnostiska metoder och fortsatt utbyggnad av forskningsarbete och vårdresurser. 27 Betänkandet remissbehandlades.

Jag sätter ett stort frågetecken i kanten för ett sådant konstaterande. Jag tror inte att det är tillräckligt att man när kommittén har lagt fram sitt betänkande — som alltså spänner över vitt skilda områden — bara säger att här är frågorna under uppmärksamhet på olika håll. Regeringen har tillsatt en samarbetsgrupp med statsrådet Lidbom som sammankallande och generaldirektörer för olika centrala ämbetsverk, som är berörda av de här frågorna, såsom medlemmar. Jag vill inte förneka att man kan behöva en sådan samarbetsgrupp för att utvärdera något av det resultat som kommittén kom fram till, men jag tror att det krävs betydligt kraftigare tag i narkotikafrågan. Vi rör oss där inom två områden. För det första behöver vårdfrågan säkerligen lösas bättre. Man kan utan vidare konstatera att vårdmöjligheterna — nu talar om jag verklig adekvat vård — inte är som de borde vara i dagens situation. Det är lätt för utskottet att hänvisa till att det är sjukvårdens huvudmän som här bär ansvaret.

Men givetvis är det en vårdfråga när vi har att göra med nedknarkade och sjuka människor, och landstingen får väl inte utan vidare visa kravet på förbättringar i det fallet ifrån sig. Vad man emellertid skulle önska i det sammanhanget — det har också påpekats i vår motion — är att statsbidragsreglerna blir översedda och landstingen på det sättet får större ekonomiska möjligheter att satsa på den här sektorn. Vi har här i kammaren många gånger talat om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, och utredningen kommer kanske så småningom att ta upp också den frågan. Men jag tror att det brådskar. Landstinget måste få större resurser när det gäller att ordna en bättre vård för de alkoholskadade och narkotikamissbrukarna. Det är den ena sidan av saken. Den andra är att vi på något vis ändå borde få ökade resurser för att förebygga missbruket av narkotika.

Vi vet att hajarna sitter där ute i orubbat bo. Vi vet att de skickar in sina hantlangare över våra gränser, och vi vet också att dessa, när de åker fast och blir dömda, antingen fritas innan de ens hunnit få permission eller reser härifrån så snart de får permission. Jag tror att det även därvidlag behövs en översyn av reglerna. Den vård som vwvi är beredda att lämna sådana som har hamnat inom vår kriminalvård bör humaniseras i många avseenden. Vi hoppas och tror att de flesta skall kunna anpassas till vårt samhälle på ett annat sätt än vad man trodde och tänkte när det gällde den tidigare inställningen till kriminalvård. Men den humana behandlingen bör inte komma dem till del som begivit sig hit för att tjäna pengar på vår nedknarkade ungdom. Det är ett absolut krav att vi skiljer på dem som är beredda att utnyttja vår ungdom på det sättet och andra som vi fortfarande hoppas och tror skall kunna anpassas till vårt samhälle.

Det är inte samma personer som det här gäller. Herr talman! Jag tror att jag skall nöja mig med det här inlägget i denna del. Det är möjligt att jag får anledning att återkomma under debattens gång. Ärendet är så pass allvarligt och manar till så pass stor eftertanke att jag är övertygad om att jag inte blir den ende som yttrar mig. Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservationen 1. Men jag skall också säga några ord om reservationen 2 innan jag går ner från talarstolen. Den har avgivits med anledning av en motion av herr Wiklund i Stockholm, där han yrkar på att en perspektivanalys för de närmaste 20 åren skall verkställas. Han bygger sitt yrkande på att en liknande analys har verkställts i Norge och att man där på det sättet kan få en bättre kännedom och ett bättre grepp om de frågor som det här gäller. Jag skall inte säga mer om reservationen 2, eftersom herr Wiklund i Stockholm säkerligen själv kommer att tala om sin motion, men jag yrkar också bifall till reservationen 2.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande nr 39 har jag fogat ett särskilt yttrande. Anledningen är att jag inte delar utskottets mening, att det inte är möjligt att ange några lätt framkomliga vägar för att åstadkomma väsentliga förbättringar på alkoholområdet eller att det inte är möjligt att med aldrig så effektiva insatser på endast något eller några områden nå resultat som ger varaktig minskning av narkotikamissbruket. Som jag framhållit i det särskilda yttrandet finns det många exempel på att personer med allvarliga alkoholeller narkotikaproblem genom en personlig frälsningsupplevelse och tro på Gud blivit lösta från sitt beroende av alkohol och narkotika. För egen del tror jag att den vägen är den allra säkraste för att nå ett bestående resultat. Exemplen visar alltså att det går att ange en framkomlig väg för att åstadkomma väsentliga förbättringar. Det går säkert att ange flera andra vägar, om också inte med lika goda resultat. Vården av alkoholoch narkotikamissbrukare kostar vårt land stora summor. Det lidande som missbruket förorsakar för missbrukarna själva, för deras anhöriga och för omgivningen kan väl aldrig mätas. Men alla de som arbetar osjälviskt för att försöka dra upp missbrukarna ur deras elände genom att visa dem på den effektivaste vägen, nämligen tron på Gud, arbetar ofta med mycket knappa ekonomiska resurser och har därför svårt att göra den insats som de skulle vilja göra. Effektiva ekonomiska insatser från statens sida för att hjälpa dem skulle säkert kunna resultera i en varaktig minskning av narkotikamissbruket. Utskottets uttalande kan tolkas så att vilka åtgärder som än vidtas nu eller i framtiden, så blir de resultatlösa. Jag hoppas att uttalandet inte skall uppfattas på det sättet, men man kan som sagt göra det. Med det särskilda yttrandet har jag velat markera att jag inte kan instämma häri. Vidare har jag i det särskilda yttrandet berört vad utskottet uttalat om specialdestinerade skatter och avgifter. Eftersom det redan förekommer specialdestineringar tycker jag inte att det vore orimligt med specialdestinering av avgifter på alkoholkonsumtion till alkoholbrukets offer, om överföringen kan ordnas på ett rimligt sätt. Vad de både reservationerna angår har jag i stort sett samma mening som reservanterna, men eftersom utskottet och riksdagen tidigare i år har uttalat att bidrag skall kunna utgå för ytterligare former av narkomanvård finner jag inte anledning att nu stödja reservationen 1. Dessutom är det väl tveksamt om en parlamentarisk utredning skulle påskynda en smidigare bidragsgivning. När det gäller reservationen 2 har jag varit mera tveksam. Det vore säkerligen mycket värdefullt att få fram en perspektivanalys av begärt slag, och jag tror att en sådan analys förr eller senare måste göras. Utskottet uttalar också följande: ”Om åtgärderna på förevarande områden kunde grundas på planer som hade en mer långsiktig inriktning än vad som nu är fallet skulle otvivelaktigt fördelar kunna uppnås.” Det föreligger alltså i det avseendet inte några större meningsskiljaktigheter mellan reservanterna och utskottet.

Herr talman! Narkotikafrågan är en av de allvarligaste frågor vi har. Jag finner det därför egendomligt att riksdagens ledamöter uppfattar reservationen av herr Hamrin och ytterligare någon folkpartist som så liten och obetydlig att det inte är någon idé att sitta inne i kammaren — det blir ändå som utskottet har tänkt sig. Man betraktar det inte ens som en kamp — man säger bara: ”I dag går det fort. Det är bara två folkpartister som har reserverat sig.” Ungefär så ser man frågan. Man kan invända att vi betraktar också många andra allvarliga frågor på det sättet. Men utanför detta hus riktar människorna anklagelser för likgiltighet i den här frågan mot de förtroendevalda från alla partier. Och det finns väl ingen enskild riksdagsman som oberörd kan gå förbi en liten unge som har sniffat ned sig och som gör det varje dag. Det finns ingen som kan tycka att vi har skött samhället väl när vi ute på gatorna passerar långa rader av ungdomar som inte har annat mål än att få narkotika. Men om vi alla vill någonting, om vi alla är upprörda, är vi då helt hjälplösa när det gäller att göra någonting? Det kan inte vara så. Betänkandet andas tyvärr defaitism. Likgiltig vill jag egentligen inte säga att man är — man har gett upp: ”Låt oss inte röra i det här! Det luktar illa, och det är otrevligt. Låt oss inte bry oss om det! Det här kan vi ändå inte göra någonting åt, och ju mindre vi talar om det, ju lättare kommer vi ifrån det.” Jag känner det så när jag läser betänkandet. Eftersom jag vet vilka människor som sitter i utskottet — det är människor som är engagerade i det sociala livet, som är kunniga och som reagerar mot orättvisor — måste jag säga mig att det har gått långt med oss när man har den inställningen: ”Låt oss inte nämna det i kammaren en gång — vi kan ändå inte göra någonting åt det.” Jag tycker att utskottet är oberört, men inte obekant med frågan. Man är väl medveten om att den har varit uppe här i riksdagen, man vet hur den har behandlats och man erkänner också att den är allvarlig. Men sedan underkänner man själva tekniken i alla de förslag som har framlagts. Jag kan förstå också det. De motioner som har avgivits är snarare försök att ta upp frågan igen och få någonting gjort än att de är strålande förslag och Columbi ägg. Därför kan utskottet också avfärda dem en efter en med att förslaget inte löser problemet. Man säger: Det är ingen nyhet, det är redan känt, det vet vi ju alla. Man hänvisar till att det har utgivits en skrift — som om det var någon bragd! — av en statlig kommitté, och så har den gjort sitt. Vidare säger man: År 1969 avgavs ett betänkande om narkomanvården. Vad vill ni mer? Allt är ju redan skrivet. Utskottet påpekar också att det finns en expertgrupp inom socialstyrelsen. Vad den skall göra vet vi inte så mycket om — den är ett rådgivande organ. När jag hörde mig för litet om det sade man: Vi skall kunna ”tycka till”. Skall vi trösta oss med att det i en expertgrupp sitter några mycket upptagna människor från olika håll med förankring i socialstyrelsen som skall ”tycka till” i den här frågan? När frågor av den arten — när det gäller vården, när det gäller internationella överenskommelser osv. — i olika sammanhang kommer upp i socialstyrelsen, skall den här kommittén ”tycka till” med den erfarenhet den har — den är inte avsedd för något annat. Utskottet uttalar sig positivt när man redogör för de frivilliga krafter som ger sig in i kamp på detta område. Jag skall erkänna att också rent religiösa krafter — något som herr Åkerlind var inne på — har åstadkommit en del. Det finns så många olika vägar att nå människor och på de här väsentliga punkterna inverka på deras liv. Men de frivilliga krafterna bör stödjas. Det har vi tidigare uttalat oss om — det är utomordentligt bra, och så är det sagt! Utskottet säger i slutet av sitt betänkande: ”I motionen har inte pekats på någon metod som skulle radikalt kunna förändra situationen på detta område.” Nej, när har vi pekat på en radikal metod för att komma till botten med ett allvarligt problem? Aldrig! Det finns inte några alexanderhugg som fixar det hela på en gång. I de flesta frågor som vi ger oss i kast med och som vi verkligen tar itu med på allvar försöker vi finna någon väg, lägga ansvaret på någon grupp, anvisa medel osv. för att möjligen komma någon vart. Det vanliga hjälplösa skriet brukar vara: Ge pengar till forskning! När vi inte ser någon annan utväg är det liksom en bön till höjden. Om vi aldrig ville ge medel till ändamål beträffande vilka vi inte är säkra på om vi skall lyckas eller inte, skulle vi ha det mycket bekvämt med de flesta frågor vi tar upp. Så skriver utskottet att ”kampen mot narkotikamissbruket måste föras oavlåtligt och på många olika fronter”. Nämn en enda front där det är tal om kamp mot narkotikan! Jo, det kan vara en enskild familj, en föräldragrupp, en lärare eller kanske en enskild socialarbetare som arbetar så att man till slut inte orkar med mer. Men var finns fronten, var finns stödet och var finns den verkliga grunden för de människor som vill göra någonting? Var finns samhället? Det är så poppis med världssamvete. Gäller det en diskussion om världen utanför vårt lands gränser, om något lockande land långt borta, då är kammaren full av folk och då är talarlistan lång och upptar s.k. tunga politiker — när vi går upp i den här frågan är vi tydligen lättare gods med ett annat samvete! Men världssamvetet kan väl börja i den närmaste kåken! Jag förstår inte att man viker undan för de krav som här har rests, att riksdagen åtminstone skall manifestera samhällets intresse genom att begära en parlamentarisk kommitté. Det är lätt för människor utanför detta hus att förlöjliga parlamentariska kommittéer. Men vi skall väl inte själva misstro den parlamentariskt sammansatta gruppen och framställa den som hjälplös och löjlig bara därför att det finns krafter utanför detta hus som vill framställa det så. Jag vill minnas att det var fru Kristensson som tog upp denna fråga i en interpellation. Jag deltog i debatten när denna interpellation besvarades, och jag tyckte mig vid det tillfället få ett gensvar från statsrådet Lidbom som då hade genomfört den kartläggning av problemet som hans kommitté fick i uppdrag att utföra. Den nu sittande kommittén med generaldirektörer från det ena och det andra verket är ju ingenting att falla tillbaka på. Vad skall de kunna göra? De har ju sitt jobb att sköta. De skall naturligtvis göras medvetna om vad som händer, men de kan inte föra en kamp, och inte är den kommittén något kamporgan. Men jag tyckte som sagt att jag fick medhåll av statsrådet Lidbom när jag begärde att det skulle tillsättas en parlamentariskt sammansatt kommitté, varigenom ansvaret lades på alla partier. Man bör inte låta detta vara en fråga där det ibland kan förefalla som om det ena partiet ville spela ut sin ”känslighet” mot andras hårdhet. Denna fråga lämpar sig inte för en sådan uppdelning. Man kan inte säga: ”Vårt parti vill, men andra partier vill inte.” Det gäller här ett problem, där föräldrar och människor i alla ställningar skulle anse det vara en riktig uppslutning, om hela riksdagen klart uttalade, att i denna fråga skall vi alla hjälpa varandra. Det är viktigt att vi åtminstone utåt kan säga: Vi känner frågan, vi vill göra någonting och vi vill ta reda på var problemet finns. Problemet finns bland små ungar runt omkring detta hus och ute i förorterna — även i andra städer, På kvällarna kommer det in ungar från olika förorter och sätter sig i en gammal rivningskåk för att sniffa eller börja med narkotika. Redan som små förstör de på detta sätt sin hälsa. Somliga rycker på axlarna och säger: Detta är en fråga om moral. Ja, det är moraliskt att styra samhället. Det skall vara en fråga om moral. Moralen är att vi skall ta vara på varandra, Problemet ligger oss så nära, även om många tror att man inte har det inpå sig. Vi har alla barn och barnbarn. Vi har problemet inpå oss där vi bor, om vi bara har ögonen öppna. Hela vår skola har bekymmer med detta problem.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta av vad herrar Hamrin och Åkerlind sade, men jag vill yrka bifall till båda reservationerna. Jag är en av dem som har undertecknat den motion som har herr Wiklund i Stockholm såsom första namn. Utöver detta vill jag säga några ord här i dag. Jag lyssnade i våras till den debatt som fördes mellan fru Kristensson, fru Eriksson i Stockholm och statsrådet Lidbom. Jag tyckte då att det fanns något i statsrådets svar som tydde på att man tänkte ta itu med denna sak. Det förefaller som om Sverige sover. Jag kanske kan ställa frågan: Sover vi som är ansvariga i Sverige? I Strandgårdens Tidning, Lewi Pethrus” Stiftelse tidning, påstår Erik Edin — jag fick tidningen i går så jag har alldeles nyss läst den — att 50 alkoholisters hustrur utanför riksdagshuset torde göra mera än andra argument när det gäller att påverka riksdagsmännen. Är det verkligen så ställt? Jag håller med fru Eriksson om att de ledamöter som sitter i socialutskottet är duktiga människor, som jag tror på. Jag förstår också på sätt och vis deras dilemma och svårigheter. Jag är inte säker på att ett utskott i riksdagen kan hitta ett botemedel i det nuvarande läget. Men jag skall slå fast att det som nu görs för att rädda narkomaner inte botar en enda verklig missbrukare. Ingenting görs som räddar en människa, som håller på att gå under. Fel metoder används. Man kallar det vård, men jag betvivlar att det är vård. Jag läste nyss om en dansk politikers uppfattning, att man skulle föra narkomanerna till en ö, där de inte kunde komma i kontakt med omgivningen. Man skulle se till att langare och andra inte kom dit. Jag kan inte gå in på hans förslag, men tanken är väl riktig. Jag talade i går med en skolman här i Stockholm som sade, att vården inte kan vara förlagd mitt inne i tätorterna. De människor som skall räddas måste bort ifrån den miljö där de har levat och långt bort från människoanhopningar. Det är kanske inte detta jag helst vill ta upp. I anknytning till vad herr Hamrin sade om förebyggande åtgärder vill jag framhålla, att jag saknar det som förebygger narkomani och alkoholism. Det är i stor utsträckning så, nödgas jag hävda, att samhället rår för deras undergång som drunknar i träsket i dag — dock inte allas. Hur samhället än ser ut, finns det alltid vissa människor som blir asociala och vållar sin egen undergång. Men många som i dag går under hade kunnat räddas, om de hade varit satta i en annan miljö. De har utan egen förskyllan fötts i vårt århundrade, de har hamnat i en miljö med större påfrestningar än någon generation före dem har mött och de har inte fått den kraft, den utrustning, den värme som de hade behövt för att kunna uthärda och övervinna. På sätt och vis har hemmen och skolan svikit dem. Det finns bara en makt som kan rädda en människa, och den fick inte sätta in sina krafter i deras tillvaro i tid. Vårt samhälle har en grundval, nämligen kristendomen, och den är snart raserad. Jag talade i går av en händelse här i Stockholm med en man som är rektor i ett storstadsområde där det finns svåra narkotikaproblem i skolan. Han uttryckte sin syn så här: De flesta av dessa unga som drabbas och går under har ett underskott på kärlek, värme och ömhet i sitt liv. I tomheten lockades de att pröva hasch och andra medel och flydde in i ruset och drömmen. Hade de haft ömhet, intresse och kärlek, skulle de ha räddats. Jag tror att han har rätt. Många i vår pådrivande kader av s.k. kulturarbetare kämpar målmedvetet för att rasera hemmen. Den kristna synen på kärlek och äktenskap förlöjligas, familjerna skall förstöras. Bibelns krav på livslång trohet förklaras vara pervers och glädjedödande. Man gör alltså en medveten insats för att nivellera livsvärdena, men vad sätter man i stället? Resultatet är skrämmande. När jag på morgonen i dag läste Svenska Dagbladet på mitt rum kom jag att lägga märke till en artikel som handlar om ett föredrag som biskop Sven Danell hade hållit i går i Örebro på en konferens för missionsarbetare. Han tog där upp Sovjets försök då det gäller hem och äktenskap. Jag skall citera ett stycke ur artikeln, eftersom jag tror att det är värdefullt — Sven Danell har varit verksam i ett område som hör till nuvarande Sovjetunionen, nämligen Estland. ”När man i Sovjet under 20-talet gjorde allvarligt menade försök att slopa äktenskap och familjeliv, blev erfarenheterna så förskräckande, att man redan 1935 signalerade fullständig kursändring, påpekade biskop Danell som vid den tidpunkten var bosatt i Estland. Man lät bygga ett samhälle helt utan familjebostäder. Man förutsatte därvid att ingen familj skulle existera. Spädbarnen togs om hand på barnhem och barnkrubbor. När vuxna kom på besök var det förbjudet att använda sådana ord som ”far och ”mor”. Följden blev så småningom löslighet och brottslighet som förskräckte makthavarna. Mot slutet av 1935 uppdrog man åt den kände professorn Makarenko att ta ansvaret för uppfostringsfrågorna. Han fick ensamrätt att tala i den sovjetiska radion i det ämnet. Han hävdade att den sexualundervisning som inte siktar till att förbereda för trofasta äktenskap inte bara är nyttolös utan skadlig. Jag vill påstå att han utvecklade en etik som är nära släkt med den kristna.” — Så långt alltså biskop Danell enligt referat i tidningen. Jag hade tillfälle att i fjol höst tillsammans med ett av utskotten i den gamla riksdagen göra en resa i Polen. Där redovisade man officiellt att det inte förekom knark i skolorna, att narkomani var i det närmaste okänt i Polen, att alkoholismen visserligen var svår men i huvudsak bland äldre människor, i synnerhet bland dem som skadats av världskrigen och ockupationerna, men inte bland ungdomen. Det är klart att det kan finnas ihålighet bakom sådana uppgifter, men vi såg en mycket fin ungdom. Nu vill jag inte byta med det system som man har där, men det är tydligt att de som har makten i landet har lyckats finna några andra normer, om det nu inte är de kristna normerna. Å andra sidan är kyrkan oerhört stark i Polen, och biskop Wantula, den lutherska kyrkans biskop, som jag samtalade med den sista morgonen jag var i Warszawa, sade: ”Det är Kristus som har räddat Polen.” Vi har i Sverige tagit bort vår gamla kulturs fundament, kristendomen, utan att ersätta den med någonting fast. Det är löslighet i allt. En upplösning av normer betyder också destruktion av den yttre verkligheten. När fru Eriksson i Stockholm här talade om defaitism gjorde det ont i mig. Jag delar nämligen hennes uppfattning, att det verkar som om det funnes ett drag av defaitism över utskottets betänkande. Jag vill dock uttrycka som min uppfattning, att det går att ändra på den saken, men då måste hela samhället förändras, och attityden mot de kristna värdena måste bli annorlunda. Jag har här i riksdagen själv talat om en alternativ skola och fått mycket mothugg. Man har sagt mig att vi skulle förstöra den andra skolan om vi toge bort de kristna barnen. Men som förälder är jag så orolig för utvecklingen, att jag ser detta som den enda möjligheten. Eftersom jag ändå enligt läroplanen av i dag har huvudansvaret för mina barns fostran, måste jag arbeta för en ändring. All right, låt oss ha en obligatorisk skola, men se då till att vi inom denna skola får en annan undervisning i de här frågorna. Låt oss försöka inleda en verksamhet vid vissa skolor där man sätter in en annan kristendomsundervisning och en annan ordning, kanske med morgonbön och annat. Eller låt oss liksom i andra länder få den ordningen att skolpenningen följer eleven, så att vi föräldrar, som har ansvaret för våra barn och vill att de skall räddas och som i våra hem undervisar i kristendom, får möjlighet att låta barnen — åtminstone under de tidigare skolåren — i skolan möta samma uppfattning om Bibeln och kristendomen som vi har gett dem i hemmet. På det sättet främjar vi inte bara våra personliga intressen och håller på vårt ansvar som föräldrar utan vi främjar även samhällets intressen. Jag vill säga ytterligare en sak: kyrkan, frikyrkan och församlingarnas verksamhet måste få ett annat stöd och en annan uppskattning. Det måste bli slut på alla de angrepp och förlöjliganden som riktas mot kristendomen. Vi är tvungna att få någonting som gör att också massmedia framställer verkligheten på ett annat sätt. Vi skall inte tala om censur, men om jag har en TV, är jag dock en av dem som betalar licensen. Därför är det fruktansvärt att så mycken smörja skall skickas i program som betalas med licensmedel. Samhällets yttre struktur måste också bli en annan. De rivningshus som fru Eriksson i Stockholm nämnde finns framför allt i storstäderna och tätorterna; ute i bygderna är det helt annorlunda. Vi måste få ett Sverige, där befolkningen är utspridd över hela landet. Växten av storstadsregionerna medför sociala problem och bildar också underlag för knark och alkoholism. Det finns alltså en räddning, och den nämner herr Åkerlind i sitt särskilda yttrande, som jag ber att få instämma i. Det är tron på Gud. Det finns en utväg. Det är inte Alexanderhugget utan Guds hand. Det är Bibeln, det är den kristna gemenskapen. Samtidigt som vi är tacksamma för den kristna tro som räddar de olyckliga, tacksamma för det som utförs på Strandgården och på andra håll, måste vi väl ändå ha klart för oss att det är bättre att den kristna tron får komma in före. Det är gott att kristen tro kan rädda människor som är sjunkna, men ändå bättre vore det om dess kraft, dess livsvärden fördes in i de ungas liv och motverkade den tomhet, som gör att så många går under. Man talar om lagstiftarnas och sjukvårdsmyndigheternas ansvar. Det finns naturligtvis, men jag vill här gärna understryka att vi alla personligen har ansvar. Det ligger ett ansvar på oss vuxna som föredömen i vårt liv genom nykterhet och vård om människor i våra hem och i vår gemenskap. Genom att ta ansvar för församlingars och ideella rörelsers verksamhet kan vi gå in här. Vi måste få en väckelse, en annan totalsyn på vad som är politik och samhällsbyggnad.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs kom in på ett sidospår. Jag vill inte polemisera utan frågar bara: Finns det något land som vi följt mer än Amerika? Och där finns väl religion! I England finns religion. Det är därifrån vi har tagit över detta. Herr Nilsson nämnde ett land, där han tyckte att man reagerat föredömligt. Han kunde ta alla öststater där man kan se en del. Inte är det religionen som avgör om man har narkomani i ett land eller ej.
Herr talman! Det är inte det som är kristet i Amerika som vi har tagit efter. Också i Amerika finns starka kristna föreningar och kyrkor. Men det är klart att de kristna organisationerna i detta väldiga land med dess politiska utveckling och oerhört heterogena sammansättning haft det svårt. Någon statskyrka finns inte heller där. När jag talade om Polen ville jag därmed inte kasta sten på något annat land. Jag sade att en biskop där hade förklarat att det var Kristus som räddat Polen. Han menade alltså att det avgörande inte var det politiska systemet ensamt, utan det faktum att t.ex. 72 procent av Polens befolkning årligen anger att de är vad man kallar aktiva eller praktiserande kristna. Jag medger att även ett land som är kristet, och mycket mera kristet än vad vi kanske kan bli, misslyckas i många frågor. Men jag vill hävda att när vi främjar de kristna värdena sätter vi in de krafter som bevisligen har i föregående tid och i nuvarande tid visat sig kunna rädda människor.

Herr talman! Den allmänna inställning som fru Eriksson i Stockholm gav uttryck åt i vad gäller narkotikaproblemet tror jag vi alla kan ställa oss bakom. Jag fäste mig särskilt vid att hon nämnde den kristna gemenskapen som en möjlighet till hjälp och rehabilitering åt narkomaner. Jag skulle också tro att hon, när hon utvecklade detta, även tänkte på alkoholproblemet och inte bara på narkotikaproblemet. Jag känner henne så pass väl att jag tror mig kunna säga att hon har samma uppfattning om alkoholproblemet som hon gav uttryck för när det gäller narkotikaproblemet. Alkoholproblemet har ju dock ett större format, trots allt, än vad narkotikaproblemet har. Därmed vill jag inte på något sätt förringa narkotikaproblemet, men jag tycker det finns skäl att understryka att vi här rör oss med två stora och mycket besvärliga problem. Jag har begärt ordet, herr talman, eftersom jag står såsom första namn på motionen 1971:248. Jag skall be att få kort kommentera socialutskottets betänkande nr 39.

Med motåtgärder avses här inte bara vårdåtgärder, utan självfallet alkoholoch narkotikapolitiska åtgärder i stort, dvs. aktiviteter som berör såväl socialdepartementet och finansdepartementet som justitiedepartementet. Kanske, herr talman, splittringen av dessa aktiviteter på minst tre departement — jag tror det f.ö. finns flera departement att nämna om man så vill — är en av förklaringarna till att en motion med ett yrkande av så bred syftning som denna avvisats av utskottsmajoriteten. Jag tycker för min del att detta gjorts på något lösa grunder.

Först genom sådana remissyttranden hade man kunnat få den tillräckliga och tillfredsställande grundvalen för ” bedömning av bärigheten i motionens innehåll och yrkande. Med hänvisning till den norska förebilden sägs i motionen att det är speciellt intresseväckande att man genom speciell inriktning av analysen på alkoholoch narkotikamissbruket sannolikt skulle kunna få vägledning för hur denna politik skall läggas på längre sikt. Anledningen till att man enligt vår mening bör företa en 20-årsanalys är givetvis de stora samhällsekonomiska förluster som vi av allt att döma gör på vår nuvarande högst osäkra och ambivalenta alkoholoch narkotikapolitik. Vi säger därför i motionen att den föreslagna analysen givetvis måste omfatta de samhällsekonomiska aspekterna och effekterna av alkoholoch narkotikamissbruket. Först när problemen ”översatts” från mänskliga till krasst ekonomiska termer torde deras allvarliga innebörd ur social och samhällsekonomisk synpunkt bli helt uppenbar. Dessa effekter är framför allt vårdkostnader i vidsträckt mening, kostnader för produktionsbortfall samt skadekostnader framför allt i trafiken, vid brott och vid olycksfall i arbetet. Storleken av dessa kostnader kan vara mellan 5 och 10 miljarder kronor per år. Det finns vissa beräkningar gjorda på nationalekonomiskt håll som klart pekar dithän. Om, såsom en hypotes, en årlig insats av 100 miljoner kronor skulle reducera kostnaderna med 10 procent, är den samhällsekonomiska lönsamheten hos denna insats mycket hög. Detta helt rimliga räkneexempel visar vilka effekter missbruket — och riktiga åtgärder mot missbruket — skulle kunna ha. Har vi verkligen i vårt ekonomiska nuläge råd med förluster av den storleken? Det rör sig troligen som sagt om storleksordningen 5—10 miljarder kronor. Det finns redan, herr talman, en modell till en prognosverksamhet av det slag som föresvävat motionärerna. Sålunda arbetar sedan 1969 en tiomannagrupp för kriminalitetsprognoser, med uppgift att undersöka möjligheterna att göra just sådana prognoser ”för ett flertal punkter i processen inom rättsväsendet”, som det heter i en officiell notis om gruppen. Gruppen har gjort en första prognos avseende tiden fram till 1975. Sedan har man fortsatt med att göra en motsvarande bedömning rörande utvecklingen under ytterligare en femårsperiod. Utskottet pekar på socialutredningen. Herr Åkerlind och herr Nilsson i Agnäs berörde möjligheterna att bispringa alkoholoch narkotikamissbrukare via en religiös omvändelse. Vi får väl ta upp även den frågan i socialutredningen, eftersom vi inte kan bortse från någon av de reella möjligheterna att åstadkomma en rehabilitering av dessa olyckliga människor. Men socialutredningens uppgift är ju inte att samla och närmare analysera olika bakgrundsfaktorer som leder fram till ett vårdbehov och att göra trendberäkningar rörande orsaksfaktorerna. Den är en ren målsättningsoch vårdutredning, som vid sin start hade till förutsättning att erforderliga analyser av vårdsituationen på de olika områdena var färdiga och tillgängliga. Forskningsuppgifter hör uppenbarligen inte hemma i socialutredningen. Det sägs nu i socialutskottets betänkande att socialutredningen skulle vara oförhindrad att ta initiativ i den genom motionen aktualiserade frågan, och det torde väl utredningen vara, Detsamma gäller den alkoholpolitiska utredningen. Sistnämnda utredning är dock inte heller så sammansatt att den själv kan vara i stånd att företa den föreslagna perspektivanalysen. Att få in en sådan analys, som uppenbarligen är tidskrävande, i alkoholpolitiska utredningens tidsschema är knappast möjligt. Riksdagen har för övrigt tydligt låtit förstå att man väntar sig att alkoholpolitiska utredningen inte ytterligare uppskjuter sitt arbetes slutresultat, som beräknas föreligga på hösten 1972, alltså nästa år. Båda utredningarna skulle av nu antydda skäl vara hänvisade till att för ett sådant initiativ vända sig till Kungl. Maj:t. Ja, det är ett intressant uppslag. Får man tolka utskottsmajoriteten så att de båda utredningarna har visst stöd i riksdagen för framställningar till Kungl. Maj:t om analysforskning ifall utredningarna finner, såsom det heter i betänkandet, ”en perspektivanalys på förevarande område möjlig och önskvärd”? Jag är väl, herr talman, en smula pessimistisk på denna punkt och yrkar därför bifall till reservationen 2 av herrar Hamrin och Hyltander. Men det vore givetvis värdefullt att höra vad utskottsmajoritetens talesman anser om riksdagsstöd för ett utredningsgrepp av det slag som redovisats i ifrågavarande motion. Jag yrkar självfallet också — med åberopande av vad herr Hamrin här i debatten har anfört — bifall till reservationen 1. Jag har vidare fäst mig vid en liten detalj i betänkandet.

Jag tycker inte precis att det är det rätta ordet i detta sammanhang. Man kan finna det önskvärt eller tillfredsställande att få ett sådant material, men man kan ju inte bedöma dess värde i förväg. I varje fall får jag det bestämda intrycket att man ändå gör det och väntar sig mycket av det. Jag skall för min del vänta med att göra bedömningen tills detta material verkligen föreligger.